Fru talman! Det är inte varje dag det öppnas en ny exportbutik på någon av Sveriges internationella flygplatser - men det händer. Denna proposition förefaller vid första anblicken innebära en ytterst harmlös administrativ åtgärd, och den rör inte upp särskilt mycket damm i debatten - särskilt inte i dessa dagar. I sak handlar frågan om var i statsapparaten ett flygplatsbolags beslut om att öppna en exportbutik på en flygplats ska administreras. Just nu ligger den uppgiften på regeringen, och förslaget är att flytta den till Skatteverket. Det tycker vi i grunden är en sund taktik, och vi har ingen annan uppfattning i just den frågan. Men, fru talman, vid närmare granskning visar det sig att även i denna proposition döljer sig en viktig principiell fråga, vilket vår reservation i ärendet har tagit fasta på. Sakförhållandet vid dagens tillståndsgivning, som regeringen ansvarar för, är att en flygplatshållare ansöker om tillstånd för att öppna en exportbutik, och regeringen utfärdar tillståndet utan särskild prövning. Det är inget konstigt med det. I den nu föreslagna ordningen flyttas hanteringen till Skatteverket, som redan ansvarar för tillstånd och kontroll av andra delar av flygplatsbolagens hantering i sammanhanget, till exempel tillstånden som upplagshavare för alkohol och tobak, vilket framgår av förordningen SFS 2010:173 från mars 2010. Överflyttningen av ansvaret till Skatteverket är bra eftersom det innebär en förenkling i de administrativa processerna och att en myndighet har kontroll över hela verksamhetskedjan. Det är bra även för flygplatsbolagen. Och det är nu problemen börjar. Lagrådet har i sitt remissvar till propositionens förslag lämnat en svidande kritik mot en ökad byråkrati och en mer komplex administrativ process, och det är den vi vänder oss emot. Fru talman! Så här skriver Lagrådet i sitt remissvar: "Lagrådet ifrågasätter om det är motiverat att behålla ordningen med tillståndsbeslut. När ordningen inte innefattar en prövning i sak framstår den som en meningslös byråkratisk omgång." Det här borde leda till en rejäl reaktion hos lagstiftaren - en meningslös byråkratisk omgång. Lagrådet fortsätter: "Om det anses att en kontrollmöjlighet alls behövs borde det vara tillräckligt att flygplatshållaren är skyldig att till Skatteverket anmäla sin avsikt att inrätta en exportbutik." Lagrådet föreslår därefter en ändrad lydelse av lagförslagets 3 § andra stycket: "En flygplatshållare som avser att inrätta en exportbutik på flygplatsen ska anmäla detta till Skatteverket." Vidare ska 6 § och 7 § tas bort. Fru talman! Detta är en mycket klok invändning mot regeringens förslag om en ökning av byråkratin som vi ställer oss bakom i vår reservation. Ett beslut i enlighet med vår reservation skulle bland annat innebära följande. Att regelverket anpassas till verkligheten och de faktiska krav som ställs med bibehållen möjlighet till den relevanta verksamhetskontrollen. Att vi inte skapar nya och onödiga domstolsprövningar. Rättsväsendets problem i dag är faktiskt inte att det finns för lite att göra. Tvärtom! Vi behöver inte lägga på ytterligare meningslösa uppgifter. Att regeringen följer sina egna riktlinjer för att prioritera arbetet med att förenkla och förtydliga de statliga myndigheternas arbete och att man därigenom kan nå sitt mål att öka medborgarnas acceptans för lagar och myndigheter. Jag hoppas att även de övriga partierna vill arbeta för en effektivare statsförvaltning och till slut stöder vår reservation i voteringen. Därmed yrkar jag också bifall till reservationen.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till förslaget i skatteutskottets betänkande och avslag på reservationen från Sverigedemokraterna. Vi anser att det är bra för alla inblandade att ha tillstånd på plats innan man börjar starta något över huvud taget. Tillståndet kommer att minska byråkratin, och det kommer att behövas oavsett om man får det före eller efter att verksamheten har startats. Då är det bättre att ha tillståndet innan.

Fru talman! I propositionen föreslås att Skatteverket ska bli ansvarig myndighet för ärenden om att inrätta en exportbutik på flygplats. Där är vi alla överens. Skiljelinjen går om det ska vara i form av en anmälan eller i form av en ansökan. En exportbutik får inrättas på en flygplats där det bedrivs flygtrafik till platser utanför EU:s skatteområde. Vid en anmälan, som Sverigedemokraterna föreslår, kommer kontrollen att göras i efterhand. Det kommer inte att innebära någon utökad byråkrati, anser vi, att förfara på det sätt som föreslås i betänkandet. Däremot kan det innebära att en flygplatshållare kan anmäla en exportbutik utan att de formella förutsättningarna finns. Därför skulle en ny kontrollfunktion behöva inrättas på skattemyndigheten för detta. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.